Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att finna en lösning som kan innebära såväl hög standard på räddningstjänsten som att den kommunala räddningstjänsten inte belastas med en alltför orättvis andel av kostnaderna. I räddningstjänstlagen läggs ansvaret för de olika delarna av samhällets räddningstjänst fast liksom de skyldigheter som åvilar statliga myndigheter, kommuner och enskilda i samband med räddningstjänsten. Staten svarar för fjäll-, flyg och sjöräddningstjänsten samt för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. Kommunerna ansvarar för alla andra räddningsinsatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser då ett snabbt ingripande behövs för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Den kommunala räddningstjänstens uppgifter omfattar bl.a. räddningsinsatser vid brand, översvämningar, skred, ras och trafikolyckor. Till uppggiften hör också ansvaret för finansieringen av verksamheten. Kommuneras samlade bruttokostnader för räddningstjänsten uppgick år Ungefär 85 % därav finansierades med skattemedel. Om en enskild räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Självrisken utgörs av ett belopp som motsvarar två öre per skattekrona beräknat på kommunens skatteunderlag. För att en verksamhet som innebär myndighetsutövning skall kunna avgiftsfinansieras måste särskilt medgivande finnas i lag. Inom det förebyggande brandskyddet finns också sådana medgivanden för brandsyn och sotning. Det finns däremot inte några sådana bestämmelser vad gäller den skadeavhjälpande delen av räddningstjänsten. Enligt min uppfattning bör räddningstjänsten, liksom den offentliga sektorn i övrigt, utvecklas genom omprövning och rationalisering. Inom räddningstjänstsområdet anser jag att det är särskilt angeläget att samarbetet mellan kommunerna inbördes utökas liksom kommuneras samverkan med statliga myndigheter och näringslivet. Statens räddningsverk har i uppdrag att verka för en sådan utveckling.

Enligt vad jag fått veta har denna möjlighet hittills utnyttjats i relativt liten utsträckning. Även på detta område är det en uppgift för statens räddningsverk att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter följa utvecklingen. Jag vill påpeka att jag anser att den kommunala räddningstjänsten håller en god standard i dag. Verksamheten utvecklas successivt, inte minst genom den förbättring av utbildningen som skett de senaste åren. Först om det skulle visa sig att skadorna i form av dödsoffer och förstörda värden skulle öka på ett markant sätt, anser jag att man skulle behöva se över räddningstjänstens former. Den situationen har vi inte i dag. Görel Bohlin tar också upp räddningstjänsten vid Arlanda flygplats. Den skrivelse till regeringen från länsstyrelsen i Stockholms län om Arlanda, som nämns i interpellationen, bereds fortfarande inom regeringskansliet. Jag vill dock upplysa om att länsstyrelsen informerat regeringen om det avtal som i vintras träffades mellan Sigtuna kommun och luftfartsverket. Avtalet innebär bl.a. att en ny brandstation med dygnetruntberedskap finns i drift vid flygplatsen fr.o.m. den 1 januari i år. Efter samråd med statens räddningsverk fann länsstyrelsen inte anledning att rikta någon anmärkning mot att räddningstjänsten organiserades på det avtalade sättet. Jag kan tillägga att Arlanda flygplats är en paragraf 43 I debatten om den kommunala räddningstjänstens finansiering har man pekat på att det inte längre finns någon kommunal beskattning av juridiska personer trots att räddningstjänstens insatser till stor del gäller industrier, andra företag och trafikolyckor. Jag vill i det sammanhanget erinra om att kommunera delvis kompenseras för bortfallet av skatteintäkter vid omläggningen av skattesystemet 1985. Förändringen innebar dessutom ingen skattelättnad för företagen. En ny finansieringsprincip som fördelar finansieringsansvaret på de olika målgrupperna för räddningstjänstens insatser skulle enligt min mening innebära en radikal systemförändring. Det saknas ännu underlag för att ta ställning till en så omfattande förändring.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Tjernobylkatastrofen visar oss att kärnkraftens risker är unika. Strålning från radioaktiva ämnen drabbar oss utan att våra sinnen kan uppfatta det. Utredningen om samhällets beredskap inför stora kärnkraftsolyckor säger, att samhällets totala resurser kan komma att behöva mobiliseras om det blir en stor olycka som den i Tjernobyl. Erfarenheterna från Tjernobyl visar att områden som Götaland kan behöva utrymmas. Det finns ingen annan industriolycka som har så stora konsekvenser. Saneringen fortsätter i Ukraina och Vitryssland ännu fem år efter olyckan. Nya områden borde evakueras. Sovjet har inte råd med de hundratals miljarder som saneringen kostar, och Mikhail Gorbatjov vädjar till omvärlden om hjälp. Fortfarande har vi för höga strålvärden i vissa delar av Sverige som ett resultat av Tjernobylkatastrofen. Internationella strålskyddskommissionen har nu ändrat sin bedömning av lågdosstrålningens risker. Gränsvärdet har skärpts, och man räknar nu med att fyra gånger så många här i Sverige som man först beräknade kommer att få cancer på grund av Ny Teknik skriver i nr 17 i år att den s.k. Tjernobylreaktorn inneslöts i, vittrar och läcker. Sovjetmyndigheterna har beslutat att vänta ett år med att bestämma sig för om de skall försöka montera ned sarkofagen eller gjuta in den i ännu mer betong. Om det första förslaget, som kallas ''Operation Gröna Ängar'', sade den sovjetiske kärnkraftsexperten Alexander Borovoj vid en konferens i Paris nyligen: ''Vi har inte tekniken för att klara det. Vi vet varken hur man demonterar sarkofagen, hur man skall begrava det som finns inuti eller hur man skall klara transporterna. Att sätta i gång en demontering i dag vore mycket farligt. Ändå finns det institutioner som driver det.'' Betänkandet Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor har ännu inte resulterat i något förslag från regeringen, trots att betänkandet lämnades 1989. Får jag tolka det så att försvarsministern söker andra lösningar på problemet? Jag kan förstå att försvarsministern tycker att det är obehagligt att ta ställning till de kontroversiella förslag som utredningen om beredskapen inför stora kärnkraftsolyckor lägger fram. Utredningens majoritet föreslår att tjänstepliktslagen och förfogandelagen skall utökas, så att människor kan tvingas ställa upp också i saneringsskedet år efter år efter en kärnkraftsolycka. Jag tycker att mitt förslag är bättre: Avveckla kärnkraften! Vi har ju facit i Tjernobyl. Vi upprördes när man tvångsrekryterade folk från Baltikum till saneringsarbetet, och jag tror att många tänkte att detta var ett exempel på den kommunistiska statens omänsklighet. Men samma sak skulle alltså kunna hända här, om utredningens majoritet får som den vill. Tusentals människor måste arbeta i starkt radioaktivt belagda områden. På flera kvadratmil måste jord skyfflas undan, hus och gator sandblästras och tvättas. Vattendrag måste invallas för att man skall försöka hindra radioaktivitet att sprida sig i dricksvattnet. Det är en bisarr situation. Efter Tjernobyl reviderade många länder sina kärnkraftsplaner, och några avvecklade helt, t.ex. Italien. T.o.m. Frankrike, kärnkraftens förlovade land, har sett att reaktorerna åldras fortare än man räknat med. Men i Sverige fortsätter man, trots riksdagsbesluten om avveckling, stelbent att agera aktivt för att göra kärnkraften trovärdig i världen. Våra kärnkraftsföretag försöker fortfarande sälja kärnkraft, dock utan framgång. Kärnkraftsanläggningarna är riktiga propagandacentraler. Svensk Kärnbränsleförsörjning AB påstår att man har funnit metoden att ta hand om det högaktiva avfallet och stärker därmed kärnkraftens image i världen. I FNs atomenergiorgan IAEA vakar svenska chefer inte bara över atombombsbränsle utan också över att u-länderna behåller uppfattningen att kärnkraften är en förutsättning för att ett land skall anses utvecklat. Svenska folket har efter folkomröstningen, genom sina valda ombud i riksdagen, beslutat att kärnkraften skall avvecklas så fort som möjligt. Försvarsministern räknar upp åtskilliga anordningar som man kostat på våra kärnkraftverk i stället för att stänga dem. Ju äldre reaktorna blir desto farligare är de. Om det skulle inträffa en svår olycka och man verkligen lyckades få in all radioaktivitet i det här filtret som man tänkt sig, vad händer då sedan? Den frågan ställer jag till försvarsministern. Radioaktiviteten kan ju inte stanna där i flera hundratusen år tills den avklingat till ofarlig nivå. Innebär inte detta att vi skulle få en situation som liknar sarkofagen i Tjernobyl? Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen har startat en kampanj för att ''Avveckla en reaktor nu!'' Solmärken med den texten kommer att spridas och namn samlas in. Vi ger inte upp, fastän miljonerna till propagandan finns hos kärnkraftsförespråkarna. Enligt överenskommelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet om energin skall kärnkraften avvecklas när det finns tillräckligt med energi den förutan. Vi har i dag ett elöverskott motsvarande minst en reaktor. Det finns alltså tillräckligt mycket el för att stoppa en reaktor omedelbart. Ett beslut att stänga en reaktor nu skulle bli signalen till alla som nu arbetar med system för effektivisering och för förnybara energikällor. Den bästa beredskapen inför stora kärnkraftsolyckor är naturligtvis att se till att de inte kan inträffa, därför att kärnkraften avvecklas. Låt mig därför avsluta detta anförande med att ställa följande fråga: Är försvarsministern villig att sätta sig in i möjligheterna att börja avveckla kärnkraften nu, innan han föreslår riksdagen besluta om ytterligare lagar och anordningar för att skydda oss för katastrofer från en gammalmodig, dyr och livsfarlig energikälla?
Herr talman! Jag får det bestämda intrycket när jag lyssnar på Birgitta Hambraeus, att hon inte deltar i centerpartiets olika diskussioner om energipolitiken. Jag utgår i varje fall ifrån att Birgitta Hambraeus omfattar den överenskommelse kring energipolitiken som träffats mellan de tre stora partierna. De frågor som Birgitta Hambraeus har tagit upp torde det vara lämpligt att hon diskuterar i sin riksdagsgrupp. Låt mig sedan övergå till frågan om tidsplanen. Regeringen planerar att lämna en lagrådsremiss i början av juni, Birgitta Hambraeus. Regeringen avser att efter lagrådets granskning snarast möjligt avlämna en proposition till riksdagen, och jag räknar med att en riksdagsbehandling kommer att ske i höst. Vad Birgitta Hambraeus elegant undviker att redovisa här i kammaren, är att hon har varit med i en utredning. Hon har inte kunnat övertyga övriga ledamöter i denna utredning om sin ståndpunkt. Jag kan bara konstatera att Birgitta Hambraeus har reserverat sig i utredningen. Jag vill säga några ord om betänkandet. Utredningens bedömning är att de svenska kärnkraftverken är mycket säkra och att en olycka av samma typ som den i Tjernobyl inte är möjlig, eftersom de svenska reaktorerna har en helt annan konstruktion. En olycka kan aldrig helt uteslutas. Vidare finns det risk för olyckor utanför Sverige som kan leda till radioaktivt nedfall i Sverige. Det är därför en självklarhet att alltid försöka förbättra en redan mycket god beredskap mot kärnenergiolyckor. Jag kan förstå att Birgitta Hambraeus tycker att det är trist att hon inte lyckades övertyga utredningen. Men den besvikelsen får hon inte rikta mot mig, utan det får hon klara ut i en överläggning med sig själv. Herr talman!

Herr talman! Jag skäms ingalunda för att jag varit med i utredningen, och jag står bakom de allra flesta av utredningens förslag. Vad jag däremot inte kan gå med på är att tjänsteplikten skall utökas och att man i saneringsskedet skall tvinga människor att städa upp och komma i kontakt med radioaktivt material. Jag har i stället föreslagit att kärnkraften skall avvecklas eller att vi åtminstone skall undersöka om det finns tillräckligt många människor som är villiga att utföra detta arbete innan vi fortsätter med kärnkraften. Jag citerade tidigare från energiöverenskommelsen. Centerpartiet har kommit överens med socialdemokraterna och folkpartiet om att man skall börja avveckla kärnkraften när det finns tillgång till tillräckligt mycket elektricitet så att det kan ske på ett säkert sätt, sysselsättningen upprätthållas och att vi får en god energiförsörjning. Nu har det visat sig att vi har ett överskott på elektricitet. Jag begär inte att försvarsministern skall vara särskilt insatt i dessa frågor, det är ju inte försvarsministerns område. Men det är just därför som jag uppmanar försvarsministern att regeringen innan den föreslår sådana otäcka saker som tvångsuttagning av människor för sanering, undersöker om det inte går att undvika dessa problem och i stället börja avveckla kärnkraften i Sverige. När det sedan gäller den fruktansvärda sanningen att vi har så många kärnkraftsreaktorer omkring oss som också hotar oss, har en hel del av dessa börjat avstängas. I Leningrad söker man nu efter metoder att stänga sin farliga reaktor och ersätta energin på något annat sätt. Land efter land avvecklar kärnkraften. Socialdemokraterna i Tyskland vill avveckla kärnkraften. Men här i Sverige låter den socialdemokratiska regeringen kärnkraftsintressenterna fortsätta att göra propaganda för kärnkraften runt om i världen. Det är skandal. Det är vi som driver på och försöker få trovärdighet och acceptans hos befolkningen när det gäller kärnkraften, trots att Sveriges riksdag efter folkomröstningen gång efter gång, under hela 80 talet, har sagt att kärnkraften skall avvecklas så fort som möjligt och ersättas med hushållning och förnybara energikällor. Socialdemokraterna har hela tiden dragit ner på detta, låtit oljepriserna sjunka osv. Detta är som sagt inte försvarsministerns fel. Det är andra ministrar som har haft huvudansvaret. Jag vill vädja till försvarsministern: Undersök detta innan ni går vidare med att lappa i denna gammalmodiga och fruktansvärt dåliga energikälla som nu så många andra länder överger, och där Sverige blir sist.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Bengt Lindqvist för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp de här frågorna är att situationen i Malmö och Malmöhusområdet är oerhört brydsam, för att inte säga allvarlig. Det framgår ju också av interpellationssvaret att Bengt Lindqvist känner till att det är på det sättet. Det är siffror som i jämförelse med riksgenomsnittet verkligen påkallar uppmärksamheten, tycker jag. När man vet att litet drygt 10 % av befolkningen är beroende av socialbidrag, att 4 000 personer är öppet arbetslösa, att 5 000 personer är föremål för arbetsmarknadsinsatser, att bostadskön växer, att missbruket ökar osv. finns det anledning att vara bekymrad. Och det har jag varit. Ett annat skäl är att när läget är så bekymmersamt som det är i Malmö har socialtjänsten reagerat på ett sätt som gör att man blir mycket förvånad. När den här brydsamma situationen uppstår -- problemen är ju mångfasetterade -- beror det på brist på arbete, på att de sociala skyddsnäten inte räcker till, som Bengt Lindqvist också visar på, och en mängd saker. Det är en sammansatt problematik som man naturligtvis skall möta på det sätt som Bengt Lindqvist redogör för. Man skall möta den med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, regionalpolitiska satsningar, särskilda ungdomssatsningar samt genom att satsa på folkhälsan osv. Jag vet att detta är på gång. Jag vet att regeringen säger att man har ambitioner på de här områdena, men jag och vänsterpartiet tycker att de ambitionerna är för låga. Det är för litet och det är för sent. Det är Carl Bildt som brukar säga det annars, men vid det här tillfället passar det faktiskt för en gångs skull. Det är för litet och det är för sent. Jag efterlyser de socialpolitiska åtgärderna när alla de här traditionella åtgärderna med arbetslinjen, som ju inte är något nytt, presenteras som svar på detta. Vad gör man där? I den här allvarsamma situationen har man en socialnämnd som står upp och säger att det bara är mygel, bluff och båg med socialbidragen i Malmö. De ökar, men det beror på att folk är lata, att de far med osanning eller att socialtjänstemännen inte förstår hur de skall hantera detta. De delar ut pengar på löpande band och ger bidrag flera gånger om. Folk åker utomlands i stället för att köpa mat. Detta har väckt stora rubriker, det har varit stort larm i media och i TV osv. En mycket hårt pressad socialarbetarkår sitter där och svettas och undrar hur man skall bete sig. Vad gör då politikerna i Malmö? Jo, de säger att detta är säkert riktigt. Allt det här lurendrejeriet måste vi sätta stopp för. Här krävs det hårda tag, och det genast. I början av detta år går man alltså in och sänker socialbidragsnormerna i en situation där man står med en ökad arbetslöshet, en ökad utslagning, ett ökat missbruk osv. Ett större antal personer faller igenom de redan försvagade sociala skyddsnäten. Där menar jag att socialtjänsten skulle träda in, men där går man i stället för ett steg framåt fem steg bakåt och säger att man sänker normen. Detta gör man utan att ens ha tagit reda på om alla dessa rykten som förekommit i pressen har varit riktiga eller inte. Länsstyrelsen har nu gjort en granskning av beslutet om att sänka normen under existensminimum. Detta beslut kom från länsstyrelsen för bara någon eller kanske två veckor sedan. Det visar sig att socialnämnden i Malmö har haft fel på alla punkter. De hade ingen laglig rätt att gå in och titta på enskilda ärenden på det här sättet. De har riktat oberättigad kritik. När det gäller normfrågan, som är det centrala i detta, Bengt Lindqvist, säger man att det här är inte rätt gjort. Man har inte haft saklig grund för att sänka normen. Man vill återkomma i den här frågan. Det vill man göra utifrån att man faktiskt konstaterar, vilket jag tycker är alldeles riktigt, att det som enligt socialtjänstlagen skall vara skälig levnadsnivå skall socialtjänstlagen garantera. Den skäliga levnadsnivån är ju inte fastslagen i kronor och ören i socialtjänstlagen, men man tolkar den så att den kan absolut inte ligga under existensminimum. Man har dessutom i Malmö kommun beslutat om socialbidragsnormer som ligger under existensminimum på felaktiga grunder. Bengt Lindqvist säger i interpellationssvaret att det strider inte mot lagstiftarens intentioner att olika kommuner har olika normsystem. Nej, det är riktigt. Men det måste ju strida mot lagstiftningens intentioner om man har normer som går under existensminimum, eftersom man uttryckligen i förarbetena till lagen har sagt att skälig levnadsnivå inte ligger under existensminimum, den måste ligga över existensminimum. Det är därför man har kommit fram till de här olika normerna som man har. Vem har ansvaret när kommuner beslutar att bryta mot socialtjänstlagen och går in och beslutar om socialbidragsnormer som understiger existensminimum? Det måste ändå vara Bengt Lindqvists bord. Det går inte att hänvisa till några allmänt hållna fraser om arbetslinjen och arbetsmarknadspolitiska insatser, utan här är det socialpolitiken som skall in, och här är det socialtjänsten som skall råda.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Bengt Lindqvist, att jag har god kännedom om detta, eftersom jag just är en gammal socialarbetare. Jag känner också igen den här s-märkta politiken, och jag känner igen den svängning den har gjort -- från att tidigare ha förespråkat en generös social politik förespråkar man nu åtstramningar och neddragningar på snart sagt alla områden. Det är en beklaglig utveckling, och det är ytterligt beklagligt att den nu också drabbar socialpolitiken. Arbetslinjen är ju faktiskt bra, Bengt Lindqvist. Vitsen med hela socialtjänstens arbete skall naturligtvis vara att människor skall komma i gång och av egen kraft verka i livet. När jag jobbade som socialarbetare tyckte jag alltid att min målsättning var att avskaffa mig själv, att se till att jag över huvud taget inte behövdes. Men vägen dit kan knappast gå över snåla bidrag och ett ökat kontrollsystem, vilket detta faktiskt är fråga om. Jag menar att man skall hävda arbetslinjen och att man skall samarbeta med alla andra mydigheter i kommun, landsting och stat. Man skall göra allt för att ge människor möjlighet att med egen kraft verka i samhället och kunna försörja sig själva. Detta, Bengt Lindqvist, står inte i motsättning till en rimlig socialbidragsnorm. Det finns absolut ingenting som säger att arbetslinjen måste åtföljas av en sänkt socialbidragsnorm. En följd av arbetslinjen blir ett större bidragsberoende, och fler människor hamnar utanför det sociala skyddsnätet, vilket också själva socialtjänsten är en del av. Detta har ju lett till ett ökat socialbidragsberoende i Malmö. Men vi vet ju att också en rad faktorer inom den ekonomiska politiken, såsom skattereformen och bristen på arbeten, har gjort att fler människor i dag tvingas gå till socialbyrån. När de människor som nu ligger på marginalen får en ytterligare sänkning av sina bidrag endast utifrån det skälet att man skall spara, leder det också, Bengt Lindqvist, till att fler människor blir beroende av bidragen. Det finns en lång socialpolitisk erfarenhet som visar på att knappa bidrag leder till passivitet och till mygel, till att man försöker slingra sig hit och dit för att komma åt ännu litet mer. Avsikten med de generösa socialbidragen -- de bruttonormer som har införts -- är just att människor med större eget ansvar skall kunna hantera sin egen ekonomi, att de skall få ett större självförtroende och i och med detta växa och utvecklas vidare. Jag menar att det man gör i Malmö går stick i stäv emot de socialpolitiska intentionerna -- om dessa är sådana som Bengt Lindqvist beskriver dem. Jag menar att detta också går stick i stäv emot intentionerna i lagstiftningen. Om kommuner så medvetet bryter mot den lagstiftning som gäller måste vi som har stiftat lagarna ändå ha en skyldighet att reagera. Vi kan inte bara hänvisa till utredningar, utan vi måste göra något.
Herr talman! I mitt förra inlägg vände jag mig till Gudrun Schyman i hennes egenskap av socialarbetare. Nu vill jag påminna om att hon faktiskt också är riksdagsledamot och att hon bör veta att det inte ankommer på henne och mig att ha en uppfattning om Malmös tillämpning av socialbidragsbestämmelserna. Det är rätten som skall avgöra om man i Malmö i och med de nya, sänkta normerna för socialbidragen kan sägas bedriva en verksamhet som står i strid med socialtjänstlagen. Detta skall som sagt prövas i enskilda fall, och efter vad jag förstår är den saken på gång. Låt mig ändå belysa var Malmö ligger i ''landsligan'' i fråga om socialbidragsnormsnivån. I 124 av landets kommuner har man en norm som ligger mellan 100 och 114. Det har Malmö också nu; långtidsnormen ligger där på 111. I 133 kommuner ligger normen mellan 115 och 129. I det stora flertalet av landets kommuner ligger alltså normen mellan 100 och 129 % av basbeloppet -- detta är det mått som används --, och där någonstans ligger också Malmö. Malmö har alltså inte intagit någon alldeles extrem ståndpunkt i det fallet. Däremot har man en korttidsnorm som i varje fall vid första påseendet kan ge intryck av att vara väldigt låg. Korttidsnormen föreskriver att socialbidraget under de tre första månaderna skall vara 85 % av basbeloppet. Såvitt jag förstår är vissa kostnader undantagna från korttidsnormen, och därmed är det svårt att bedöma hur detta kommer att utfalla i förhållande till lagstiftningens intentioner. Jag vill alltså varken angripa eller ge mitt stöd åt de normer som man har infört i Malmö. Rätten kommer att bedöma det enskilda fallet, och vi får se hur rätten bedömer just de här fallen.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern vilka snara åtgärder regeringen ämnar vidta för att få bukt med hembränningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I regeringens proposition om vissa folkhälsofrågor som nyligen har överlämnats till riksdagen behandlas bl.a. den olovliga sprittillverkningen. Regeringen slår fast att hembränningen är ett stort alkoholpolitiskt problem. Det är samtidigt svårt att dra några säkra slutsatser om hembränningens omfattning och utveckling i Sverige. De olika undersökningar som genomförts indikerar en viss ökning från mitten av 1970-talet till början av 1980 talet. Under senare år tycks dock situationen ha varit relativt stabil. Till skillnad från Karin Israelsson anser regeringen att straffbestämmelserna i dag är så pass stränga att det inte finns skäl till ytterligare skärpning av påföljderna. Den som tillverkar sprit utan tillstånd kan straffas med upp till två års fängelse eller, om brottet är grovt, med fängelse i högst fyra år. Den som innehar aktivt kol eller annat renings eller filtreringsmedel får inte överlåta detta, om han har insett eller bort inse att varan skulle komma att användas vid rening eller filtrering av olovligen tillverkad sprit. Den som bryter mot denna bestämmelse döms till böter eller fängelse i högst ett år. Regeringen ser det inte som möjligt att införa ett tillståndssystem för hantering av aktivt kol. Ett sådant system skulle medföra negativa konsekvenser, bl.a. i form av en omfattande byråkratisk kontrollapparat utan att ge större positiva effekter. Enligt regeringens bedömning bör de nuvarande reglerna kunna utgöra grund för aktiva insatser mot hembränningen. Regeringen avser emellertid att uppdra åt rikspolisstyrelsen att i samråd med socialstyrelsen undersöka möjligheterna att förstärka insatserna mot hembränningen. Regeringen anser också att det folkhälsoinstitut som föreslås inrättas bör uppmärksamma hembränningen i den opinionsbildande verksamheten.

Herr talman! Jag är väldigt glad över den lilla ljusning som fanns i slutet av Karin Israelssons bedömning av min folkhälsoproposition. Det finns ändå en gemensam syn på hembränningen som någonting totalt oacceptabelt och som man bestämt måste inskrida emot. Däremot är det ganska knepigt att finna skäl för att ytterligare skärpa lagstiftningen. Det handlar om att tillämpa de regler och bestämmelser som finns. Att olovligen tillverka sprit är förbjudet och straffsatserna stränga. Parallellen till trafikreglerna var ganska bra. Vi stiftar ju inte nya trafiklagar för att en del förseelser uppkommer, utan vi vill i de allra flesta fall då endast ha en skärpt tillämpning. Jag menar allvar med att polisen borde kunna göra mer inom ramen för gällande lagar. Om nu utbudet av aktivt kol och andra tillbehör till hembränning är så öppet -- vilket jag också tror att det är -- som Karin Israelsson säger, finns det ju verkligen anledning för polisen att mer intressera sig för den här speciella marknaden. Enbart litet mer synlighet från polisens sida skulle nog kyla ner en del av det intresse som annars kan finnas i samhället. Vi kan alltså göra betydligt mer än hittills genom att skärpa bevakningen av denna hantering. Med hjälp av folkhälsomedel, opinionsbildning och information kan vi nog också avdramatisera denna fråga samtidigt som vi skapar en reaktion mot hembränningen som sådan. Jag räknar med att det folkhälsoinstitut som vi har föreslagit skall kunna ta upp detta i sin verksamhet.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra ett litet påpekande. Uppdraget till rikspolisstyrelsen ingår i propositionen om folkhälsofrågor som regeringen har lagt fram. Mig veterligt -- och det beklagar jag verkligen -- har Karin Israelssons parti yrkat avslag på propositionens förslag. Annars är mitt svar att så snart propositionen har antagits av riksdagen, är det min avsikt att omedelbart ge rikspolisstyrelsen detta uppdrag. Jag hoppas därför att Karin Israelsson och hennes partikamrater kan tänka om och ge oss det stöd som vi behöver för att gå offensivt vidare i denna fråga.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi har yrkat avslag när det gäller den åtgärd som innebar att man skulle instifta ett nytt institut, ett s.k. folkhälsoinstitut. Vi från centerpartiet tycker att det uppdrag som finns redovisat i propositionen lika väl hade kunnat gå till socialstyrelsen där man redan i dag har en väl fungerande organisation. Men centerpartiets synpunkter kanske vi kan utveckla i ett senare sammanhang. Vi säger ja till alla åtgärder som på något sätt kan medverka till att vi får en förändrad situation och som kan bidra till att den totala alkoholkonsumtionen minskar med 25 % fram till år 2000.

Herr talman! Den importör som nu har gått i konkurs anmälde via sin advokat det inträffade till polisen. Jag har i min bänk ett tiotal polisrapporter med intervjuer med dem som varit inblandade. Alla talar hela tiden om de här exemplen som jag har tagit upp. Ändå väljer åklagaren att inte åtala. Det är det jag menar är en brist i lagstiftningen. Här kan man alltså gå ut och ställa sig i vägen för lastbilar och hindra deras verksamhet, man kan hindra enskilda småföretagare som följer alla regler till punkt och pricka, man kan sabotera bromsar på lastbilar, man kan öppet uttala att ''vi skall stoppa all import av rågvete så länge inte Sverige ändrar sin jordbrukspolitik''. Trots att detta finns vidimerat i polisrapporter, föranleder det inget åtal. Det är därför jag kritiserar statsrådet, när hon säger att hon inte anser att det är aktuellt att göra några förändringar i lagstiftningen. Kan man bära sig mer illa åt än RLF har gjort i det här fallet och ändå gå fri? Jag vill också, herr talman och fru statsråd, tillägga att exakt samma saker har hänt även på andra ställen i Sverige. Jag hade tänkt rubricera min interpellation med frågan: Står RLF -- Lantbrukarnas Riksförbund -- över lagen? Med det svar jag har fått här i dag är det frågetecknet ännu inte uträtat.

Herr talman! Jag är fortfarande litet förvånad över den brist på förståelse som statsrådet här visar. De exempel som jag har tagit upp är av det slaget att vem som helst som man skulle fråga skulle tycka att detta borde utgöra grund för ett åtal. Man har alltså hindrat fullt laglig verksamhet. Men tydligen anser åklagaren att det inte finns någon möjlighet att framgångsrikt driva ett åtal. Det är alltså tillåtet att hindra småföretagares verksamhet, agera så att de drivs i konkurs. Lagen kan ingenting göra. Man kan stoppa, muta, hota de företagare -- åkare och importörer -- som försöker följa den lagstiftning som finns. Det är de som blir lidande här. Men RLF lider ingen skada. Jag tycker att detta är ynkedom. Jag säger fortfarande, herr talman, att min rubrik är befogad. Men i stället för ett frågetecken skall det bli ett utropstecken. RLF står tydligen över lagen!
Herr talman! Varför, Sten Andersson, fanns det inte möjlighet att framgångsrikt väcka åtal?

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig hur jag ser på handläggningen av ett ärende om rätten att viga inom Södermalmskyrkan i Stockholm. Alf Wennerfors har också frågat mig hur jag kommer att agera för att de vigslar som förrättats inom Södermalmskyrkan och som är ogiltiga så snabbt som möjligt skall bli förklarade giltiga utan besvär för de inblandade paren. Låt mig först ge en kort beskrivning av bakgrunden till Alf Wennerfors frågor. Vigsel får sedan början av 50-talet förrättas inom pingströrelsen. Det är pingströrelsen som själv har att bestämma vilka inom rörelsen som skall få vara vigselförrättare. Det bestäms av en särskild nämnd, pingstförsamlingarnas vigselnämnd. Södermalmskyrkan var sedan lång tid tillbaka en församlingen inom pingströrelsen, och dess pastorer hade av vigselnämnden fått rätt att förrätta vigsel inom pingströrelsen. Som en följd av det hade länsstyrelsen utfärdat intyg åt dessa pastorer om att de var behöriga vigselförrättare. Sedan Södermalmskyrkan av vissa skäl inte längre ansågs vara en församling inom pingströrelsen, återkallade vigselnämnden, per den 1 juli 1989, vigselrätten för församlingens pastorer. Vigselnämnden uppmanade i samband därmed församlingen att sända tillbaka de utfärdade behörighetsintygen. Församlingen vägrade emellertid att återlämna intygen. Då begärde vigselnämnden att länsstyrelsen skulle återkalla pastorernas behörighet att viga inom pingströrelsen. Länsstyrelsen ansåg dock att den inte kunde ingripa. Vigselnämnden förde då frågan till regeringen. Jag vill framhålla att det är pingströrelsen som har fått vigselrätten. Vem inom den rörelsen som får vara vigselförrättare är en sak som den rörelsen internt har att ta ställning till. Det sker, som jag redan har nämnt, genom att den s.k. vigselnämnden inom pingströrelsen bestämmer vilka som skall få vara vigselförrättare. Vad gäller Södermalmskyrkan har vigselnämnden beslutat att vigselrätten för Södermalmskyrkans pastorer skulle upphöra per den 1 juli 1989. Regeringen har inte haft någon rätt att överpröva det beslutet. Regeringen har i sitt beslut i ärendet bara konstaterat att vigselrätten för 1989 till följd av att vigselnämnden har beslutat det. I anslutning till att regeringens beslut expedierades, skrev justitiedepartementet i februari i år till de berörda pastorerna i Södermalmskyrkan. Dessa informerades då bl.a. om att vigslar som kunde ha förrättats inom församlingen efter den 1 juli 1989 inte är rättsligt giltiga. I brevet pekades därför på den möjlighet som finns för regeringen att i efterhand godkänna en sådan vigsel, och pastorerna uppmanades att underrätta de par som kunde vara berörda och att upplysa departementet om vilka dessa är. Någon positiv reaktion på brevet till Södermalmskyrkans pastorer har vi tyvärr ännu inte fått. Några av de vigda paren har ansökt om regeringens efterhandsgodkännande. Regeringen har redan hunnit fattat beslut om godkännande av två vigslar. Men de paren har, såvitt jag kan förstå, blivit informerade på andra vägar. Södermalmskyrkan framhöll jag att jag är ytterst angelägen om att de negativa effekterna för de drabbade paren undanröjs, och jag utlovade att ansökningar om efterhandsgodkännande skulle komma att behandlas i en positiv anda. Jag vädjade därför om att alla berörda parter skulle informeras om den uppkomna situationen och om möjligheterna att råda bot på den. Jag framhöll i det sammanhanget också att det enligt gällande regler endast är mannen eller kvinnan, eller, om någon av dem har avlidit, arvingarna till den avlidne som kan ansöka om efterhandsgodkännande. Tyvärr måste jag säga att jag fortfarande väntar på ett positivt svar på min vädjan till Södermalmskyrkan. Eftersom det endast är genom församlingens försorg som alla de berörda kan nås, hoppas jag fortfarande, för de drabbades skull, på församlingens medverkan. Får vi i justitiedepartementet bara reda på vilka personer som berörs, kan vi själva se till att hjälpa dem att få sina vigslar godkända i efterhand. Södermalmskyrkan har i en ansökan till regeringsrätten ansökt om rättsprövning av regeringens beslut. Saken är alltså på nytt föremål för rättslig prövning. Till slut vill jag ta upp en fråga som missuppfattats på flera håll -- så även av Alf Wennerfors. Det har påståtts att regeringen med retroaktiv verkan har tagit ifrån Södermalmskyrkans pastorer deras vigselrätt. Som har framgått av det jag har sagt, har regeringen inte fattat något eget beslut i sak, endast i sitt beslut förklarat att det är vigselnämndens beslut som gäller.

Herr talman! Jag tror inte alls, om jag nu har fattat saken rätt, att det är vigselnämnden inom pingströrelsen som fattar beslut om vilka som skall tillhöra pingströrelsen eller inte. Det är naturligtvis pingströrelsen som sådan som avgör vilka församlingar som skall tillhöra pingströrelsen. Ärligt talat förstår jag inte riktigt Alf Wennerfors fråga. Skulle det vara en uppgift för statsmakterna att på något vis lägga sig i detta med vad en religiös organisation anser i frågan om vilka församlingar som uppfyller de krav som ställs på dem i religiöst eller annat avseende. Jag tycker att den frågan ligger långt utanför vad riksdagen och regeringen skall ägna sig åt.

Herr talman! Kanske jag först med några ord får beröra frågan om hur stor en gruppbostad bör vara. Det handlar här om människor med utvecklingsstörning som sitt handikapp. Tanken är ju att det genom ett litet format -- den lilla enhetens princip har man ofta talat om -- skall bli lättare för de utvecklingsstörda att utveckla relationer och att få familjeliknande förhållanden omkring sig. Olika forskning visar att ett antal på omkring fyra skulle vara lagom, dvs. ett tänkbart antal. Det är därför vi har använt oss av ett riktmärke på omkring fyra. I många landsting och kommuner har man gruppbostäder för fem personer. Detta antal är bara ett riktmärke, precis som Marianne Andersson säger. Skillnaden är att socialstyrelsen är den instans som gör bedömningen när det gäller enskilda gruppbostäder. Den ordningen kan man naturligtvis diskutera, men det är den ordning som gäller i dag. Marianne Andersson vet att jag inte kan föregripa ett domstolsbeslut. Saken måste få prövas av regeringsrätten, med precis det bakgrundsmaterial som också socialstyrelsen har haft. Därefter får vi se vad regeringsrätten säger. Jag vill understryka att just det lilla antalet är oerhört viktigt. Därmed tar jag inte ställning till om antalet skall vara fyra eller fem. Jag vill påpeka att om man väljer antalet fyra innebär det också i och för sig ett riktmärke, och man skulle också mycket väl kunna tänka sig antalet tre om det gällde mycket svårt handikappade ungdomar -- detta för att göra deras levnadsbetingelser desto bättre. Men ännu så länge har ingen strävat efter att bygga gruppbostäder för tre personer. Det har hela tiden varit ett tryck uppåt, dvs. att öka antalet ekonomiska skäl, vilket i och för sig är begripligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Sedan ett och halvt år upplevs att ''barnpraxisen'' upphört att gälla. Som det har sagts får den som har väntat mer än ett år på beslut stanna i Sverige. Skälet är att barnen hunnit rota sig i Sverige och att ju längre tiden går, desto inhumanare är det att utvisa. Men många barnfamiljer har ändå utvisats under upprörande omständigheter. Senast för några veckor sedan utvisades en grupp Bland dem fanns en ung familj med en liten pojke på sex år som var astmasjuk och som troligen inte kunde få någon medicin i Bulgarien. Likaså hade en flicka som med sin familj väntade på utvisning glömt bort bulgariskan. barnpraxisen i princip fortfarande gäller? Hur kommer det sig i så fall, med tanke på invandrarministerns svar, att den astmasjuke pojken och hans familj ändå utvisades? Vidare skulle jag vilja fråga: Tillämpas reglerna egentligen i praktiken? Vilken överblick har regeringen över hur den regel som invandrarministern talar om följs?

Herr talman! Jag vet inte hur jag skall kunna förklara för Sigge Godin om han inte förstår. Det handlar sannolikt om att dessa familjer -- jag är ganska säker på att det helt enkelt är förklaringen -- också har utnyttjat den rätt som man har i varje ärende att överklaga till regeringen. Av den anledningen har det gått mer än ett år. Men de allra flesta barnfamiljer får besked från invandrarverket med god marginal före ettårsgränsen. De allra flesta ärenden tar inte tillnärmelsevis ett år. Om man sedan överklagar kan det naturligtvis ta längre tid. Men invandrarverkets beslut ger i de allra flesta fall, kanske framför allt för gruppen Bulgarienturkar, en mycket god fingervisning om vad det slutgiltiga beslutet kommer att innebära, även om man överklagar.

Herr talman! Jag får tacka Maj-Lis Lööw för svaret. Denna pärm innehåller ett 70-tal sidor, varav ungefär 30 sidor utgör effektiv text. Pärmen kostar nästan 800 kr. Visserligen har det tagit väldigt många år att ta fram denna praxissamling, men såvitt jag förstår är inte priset satt efter tidsåtgången -- eller är det så? -- utan det måste ju handla om framställningskostnader. Annat offentligt tryck som man vill ta del av kostar ungefär 3 kr. per sida, vilket i det här fallet som rör sig om 70 sidor skulle innebära 210 kr. Jag vill fråga Maj-Lis Lööw: Anser invandrarministern att priset är rimligt, att det står i paritet med de kostnader som man tar ut för andra offentliga publikationer?
Herr talman! Frågan var inte så ställd från början. Därför har jag inte försökt ta reda på vad som ligger bakom denna prissättning. Men jag utgår ifrån att invandrarverket inte tar ut något oskäligt pris. Som jag sade i mitt svar handlar det ju inte bara om de första sidorna, utan denna samling kommer fortlöpande att kompletteras. Det första årets kompletteringar ingår i priset. Berith Eriksson frågade mig om jag, mot bakgrund av att hon ansåg att priset var för högt, var beredd att medverka till att denna samling görs tillgänglig för mindre bemedlade människor. Jag redovisade då de principer som gäller.
Herr talman! Frågan handlade om priset, och då förutsatte jag att invandrarministern också skulle ta reda på varför priset är så högt. Med hänsyn till erfarenheterna av hur lång tid det har tagit att ta fram den här delen av praxissamlingen, är det ju inte säkert att det hinner komma några kompletteringar under det första året. Är invandrarministern då beredd att medverka till att de kompletteringar som kan komma i framtiden också ingår i grundpriset?

Herr talman! Mot bakgrund av regeringens beslut i ett enskilt asylärende har Gullan Lindblad frågat mig varför regeringen fattar beslut som uppenbarligen står i strid med de åtaganden som har gjorts genom att man har ratificerat tortyrkonventionen. kap. 1 § utlänningslagen innehåller ett generellt förbud mot verkställighet som kan medföra risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr. Det innebär, vid prövning av ett konkret fall, att en avvisning aldrig får verkställas om det finns grundad anledning att tro att personen t.ex. skulle utsättas för tortyr. Dessa verkställighetshinder skall också beaktas vid prövningen av vederbörandes rätt att få vistas i riket. I ärenden där påståenden om tortyr finns med, men detta ändå inte leder till att asyl beviljas, kan det bero på skilda orsaker. Dels kan utgången av ärendet grundas på att man inte sätter tilltro till påståendet om tortyr, dels kan den påstådda tortyren, som visserligen inte ifrågasätts, ligga så långt tillbaka i tiden att det inte finns grundad anledning att tro att personen i fråga riskerar att utsättas för ytterligare tortyr vid en hemkomst. I vissa fall av den sistnämnda kategorin har uppehålls och arbetstillstånd ändå beviljats. Det har då rört sig om väldokumenterad tortyr enligt
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lööw för svaret. Den 16 oktober ställde ett flertal kolleger liknande frågor till statsrådet Lööw, i anledning också då av vissa praktiska fall. Jag fick då samma, ganska kategoriska svar som jag nu har fått. Vi uppfattade alla statsrådets svar som lugnande, men likväl har en man avvisats, trots att tortyr finns bekräftad i ett rättsmedicinskt utlåtande. Det framgår nu att regeringen uppenbarligen inte har satt tilltro till den här mannens uppgifter, eller att man bedömer det som att tortyren ligger så långt tillbaka i tiden att det för närvarande inte finns någon fara för mannens liv. Det juridiska ombudets uppgifter är dock motstridiga, nämligen att personen i fråga fruktar livshotande tortyr i hemlandet. Vad skall jag, som en av lagstiftarna i denna församling, tro? Vem skall jag sätta tilltro till? Jag vill gärna tro att statsrådet Lööw har rätt, men jag är oroad och vill därför ställa en kompletterande fråga: Är det regeringens absoluta strävan att leva upp till 1984 års tortyrkonvention?
Herr talman! Jag tackar för Gullan Lindblads uttalande att hon gärna vill sätta tilltro till vad jag säger. Låt mig vända på saken: Vad finns det för anledning för mig, när jag prövar de enskilda ärendena, att inte pröva dem i enlighet med gällande lagstiftning? Självfallet går det till så.

Herr talman! Detta gäller människors väl och ve och kanske deras möjligheter att överleva. Då bedömer jag det som väldigt viktigt att vi över partigränserna lever upp till de lagar och konventioner som vi tillsammans står bakom. Här står uppgift mot uppgift. Jag har fått mina uppgifter från en trovärdig källa, från Amnesty International och från det juridiska ombudet, som anser att det har begåtts en orättfärdighet. Jag vet att vi inte kan diskutera enskilda ärenden i sig. Men det är de enskilda ärendena som ger oss riksdagsledamöter upplysningar om hur lagar och konventioner tillämpas. Jag hoppas att det i fortsättningen inte skall dyka upp ärenden av det här slaget, för då finns det risk för att frågan kommer upp igen. Jag tror att det är många som delar denna min uppfattning.

Herr talman! Jag får tacka för det knapphändiga svaret. Att dessa och liknande frågor kommer upp gång efter annan beror helt enkelt på att samma missförhållanden återupprepas. Man hör talas om att dessa kvinnor blir utvisade. Vi har i dag fått en fullvärdig flyktingdebatt. Jag förstår att det är arbetssamt att få ta emot så många frågor. Alla dessa frågor visar samtidigt att det finns ett stort missnöje bland svenskarna och bland politiska partier med den flyktingpolitik som bedrivs. I dag utvisas ungefär 60 % av de flyktingar som ansöker om asyl mot tidigare 20 %. Det är en väldig skillnad. Bedömningen har blivit strängare. Tidigare har frågan om torterade män och kvinnor som fått utvisningsbeslut -- slutgiltiga beslut, fattade även av regeringen -- varit uppe. Det har rört sig om våldtagna kvinnor och barn som rotat sig. Detta är allvarligt. När en kvinna i den här situationen möts av män, av poliser -- det är hemlandets poliser som har misshandlat och våldtagit henne -- är det mycket förståeligt att hon inte vågar berätta detta vid ett första möte. När kvinnan senare berättar vad hon utsatts för får hon ofta svaret att hennes berättelse inte är trovärdig, att den innebär ett extra tillägg eller en upptrappning. Jag anser att detta är mycket allvarligt. Dessa kvinnor är dessutom muslimer och det har hänt att deras män har förskjutit dem på grund av att de har blivit våldtagna. Detta måste man ta stor hänsyn till när man prövar kvinnors flyktingskäl.
Herr talman! Jag har full förståelse för att det är många frågor kring min verksamhet från olika riksdagsledamöter. Jag är beredd att stå här i denna talarstol och svara på dessa frågor. Men frågorna blir ju ännu fler när samma frågor upprepas vecka efter vecka. Det här är ett omdiskuterat problem som jag har ägnat stor uppmärksamhet åt i olika avseenden när det gäller de bulgarienturkiska kvinnorna. Jag har fått många brev och jag har debatterat mycket om detta problem. Frågan har tagits upp, inte bara under den här frågestunden utan även under tidigare frågestunder. Jag har inte så mycket att tillägga till vad jag tidigare har sagt i detta ärende. Det är därför som svaret den här gången blev litet knapphändigt, men jag förutsätter att Ragnhild Pohanka har tillgång till riksdagstrycket och till snabbprotokollen från tidigare debatter, där jag har utvecklat min syn på saken.
Herr talman! Jag har återigen tagit upp denna fråga, eftersom samma utvisningsskäl har upprepats, utvisningsskäl som jag, liksom dessa familjer, har väldigt svårt att acceptera. Jag förstår att man aldrig med förtjusning tar emot ett beslut om utvisning när man ansöker om asyl. Men det har hänt att dessa människor har kommit tillbaka till sina hemländer och blivit misshandlade upprepade gånger, vilket visar att utvisningsbeslutet var felaktigt. Jag kan inte bedöma om det förekommer ofta, men det har dock hänt. Jag menar att man vid tveksamma fall hellre skall fria än fälla.

Herr talman! Det är jag mycket glad över, och jag har skickat brev till invandrarministern och tackat för några av de utvisningsbeslut som inneburit bifall efter lång och ingående behandling av såväl invandrarverket som regeringen. Det är självklart att vi uppskattar bifall, även av humanitära och synnerliga skäl.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret.

Det förefaller nu som att tendensen är ganska entydig när det gäller asylinvandringen och invandringen över huvud taget. Statistiska centralbyrån gav nyligen ut ett material om detta. Där kan man utläsa att minskningen av invandringen till Sverige är mycket kraftig, 39 %. Invandringsöverskottet har halverats. Detta är givetvis en tendens som är ganska stabil. Man måste alltid ha beredskap för oförutsedda händelser, men å andra sidan måste man ju ha en handlingslinje. Invandrarministern har tidigare sagt att decemberbeslutet är tillfälligt. Beslutet har nu varit gällande i ett och ett halvt år. Det är inte särskilt bra att ett beslut av den här karaktären upprätthålls alltför länge. Jag anser att ett och ett halvt år är tillräckligt lång tid. Därför menar jag att om man är bekymrad över antalet flyktingar på förläggningarna bör åtgärder vidtas mot detta, i stället för att man upprätthåller december beslutet.
Herr talman! Jag skulle naturligtvis kunna redovisa de åtgärder vi har vidtagit för att få ned antalet personer i flyktingförläggningar. Detta hänger ihop med att tiden för beslut om uppehållstillstånd pressats ned. Det finns också kommunplatser så att flyktingarna inte behöver sitta på förläggningarna och vänta. Genomströmningstakten börjar nu öka, vilket också betyder att antalet människor på förläggningarna kommer att gå ned. Hans Göran Franck sade att om utvecklingen med 4 000 asylsökande fortsätter, kommer antalet att bli mycket lågt för hela året. Det är riktigt. Det betyder att antalet människor på förläggningarna dramatiskt kan minskas och att de tillfälliga och ganska dåliga lösningarna på förläggningssidan kan upphöra. Väntetiderna kan då ytterligare minskas. Jag vill ändå påminna om hur det var 1989. Första halvåret kom det 7 000 människor och andra halvåret kom 23 000 människor. Det är alltid en säsongsmässig nedgång just i början av året. Därför vill jag avvakta ytterligare tills jag kan se att stabiliseringen verkligen är så påtaglig att decemberbeslutet kan hävas.

Herr talman! Får jag bara påpeka för Hans Göran Franck att antalet ärenden -- avvisningsbeslut eller inte, decemberbeslut eller inte -- hade ändå varit mycket stort sett mot bakgrunden att det sedan ett och ett halvt år tillbaka har kommit 60 000 asylsökande till Sverige. Det i sig betyder naturligtvis att det finns så många fler ärenden och så många fler anledningar att skriva brev både till Hans Göran Franck och till invandrarministern.
Herr talman! Jag kan nog hålla med Maj-Lis Lööw om att det kan finnas olika förklaringsgrunder. Men ändå blir Maj-Lis Lööw svaret skyldig på denna fråga. Och det har klart sagts att det är fråga om ett tillfälligt beslut. Hur länge skall ett tillfälligt beslut få gälla?

Herr talman! Den siffra som Maj-Lis Lööw nämnde, 30 000, kan vem som helst hålla med om är hög. Men det viktigaste nu är att sätta in kraften och resurserna. Nu när flyktinginvandringen och annan invandring minskar finns det goda förutsättningar att skapa nya lösningar och också att agera friskare för att åstakomma mer okonventionella lösningar. Det är ju många krav som reses på detta. Jag tycker att man skulle ägna sig ännu mer åt detta. Slutligen tycker jag att ett nytt ställningstagande bör göras snart. Jag utgår från, vilket jag uppfattar att Maj-Lis Lööw på nytt i dag bekräftar, att det här beslutet inte skall vara varaktigt utan att det är tillfälligt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först göra en kort bakgrundsbeskrivning. Detta handlar om en person som 1979 blev svensk medborgare och sedan dess under tolv år har sysslat med mycket grov kriminalitet och tillbringat den mesta tiden på insidan av fängelsemurarna. Nu får denna person, när han blir villkorligt frigiven, svensk förtidspension, och han kommer att åka tillbaka till sitt gamla hemland. Jag förstår att det finns en hake i och med att det handlar om svenskt medborgarskap. Men detta är oerhört upprörande, och man får uppfattningen att brottslingar och kriminella belönas. Men jag förstår att det är svårt att ta ifrån någon ett medborgarskap. Jag är ändå nöjd med svaret, men jag skulle till sist vilja ställa en fråga till statsrådet. Hon säger att hon skall lägga fram ett förslag som går i en sådan riktning att det skall finnas större möjlighet att återbryta ett medborgarskap. Jag undrar om det fall som jag här har nämnt och liknande kommer att kunna inrymmas inom detta förslags ram.
Herr talman! Mitt förslag kommer i detta skede att bli att vi utreder denna fråga närmare, eftersom det inte är så enkelt som att säga att återbrytning skall ske under vissa omständigheter på grund av vandel. Vi måste också ta hänsyn till vad som händer om man berövar någon som inte har något annat medborgarskap hans eller hennes svenska medborgarskap och vilka konsekvenser det får om vederbörande riskerar att bli statslös. Detta skulle i sin tur strida mot en konvention som Sverige har skrivit på. Detta måste självfallet också beaktas i det fortsatta arbetet. Men jag förstår, som sagt, mycket väl bakgrunden till Sten Anderssons i Malmö fråga. Jag har påpekat att detta också har tagits upp i flera olika sammanhang, och jag tycker att vi skall se mycket seriöst på detta.

Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret, men jag är inte riktigt nöjd med det. Jag ställer denna fråga med anledning av en tidningsuppgift i Göteborgsposten av en journalist som heter Mats Dahlström. Han har talat med två handläggare på invandrarverket. Dessa handläggare har sagt att det finns en inofficiell ''kroppsviktstabell'' enligt vilken en asylsökande skall komma ned till en vikt på 40--44 kg för att det skall utgöra humanitära skäl. Det finns alltså ingen officiell tabell men en inofficiell. Om invandrarministern får reda på att en sådan finns och att denna praxis tillämpas, är hon då beredd att vidta åtgärder så att dessa missförhållanden, vilket jag tycker att det är fråga om, rättas till? Enligt denna tidningsartikel i Göteborgsposten har läkare uttalat att det är helt förkastligt att man utsätter människor för sådana lidanden. Min fråga är följande. Om invandrarministern får reda på att det finns en sådan inofficiell ''kroppsviktstabell'', är hon då beredd att vidta åtgärder?

Herr talman! Visst kan det finnas många om och men i denna fråga. Men enligt dessa två handläggare på invandrarverket finns det en sådan tabell. Invandrarministern och jag kan stå länge och tvista om detta -- jag säger att det finns en inofficiell tabell, och invandrarministern säger att det inte finns någon sådan tabell. Men beträffande sådana här tidningsartiklar och problem skulle det vara bra om regeringen fastställde några regler eller någon förordning när det gäller humanitära skäl. Det måste nämligen vara svårt för invandrarverkets handläggare att göra sådana bedömningar. Jag tror därför att det vore bra både för handläggarna och för de asylsökande att det kommer någon form av förordning och någon vägledning från regeringen.

Herr talman! Som lekman på det här området anser också jag att det är korkat, om det finns en sådan tabell. Här är vi överens. Vi får väl återkomma, om tidningsuppgifterna är korrekta.

Herr talman! Det är naturligtvis inte tillfredsställande att ett ärende blir liggande ett helt år. Förmodligen hänger detta samman med bl.a. mängden av ärenden och långa väntetider. Därför är det viktigt att komma till rätta med de problem som finns på det här området. Säkert beror det på hur snart ett ombud förordnas. Det är väl alldeles uppenbart att många svårigheter har varit förknippade bl.a. med att flyktingförläggningar är utspridda över hela landet. Det har varit svårt att både snabbt förordna ombud och se till att ombud och asylsökande kommer i kontakt med varandra. Delvis hänger det naturligtvis också samman med antalet ombud. När Jan-Olof Ragnarsson pekar på att en del fortfarande har många ärenden, medan andra har få, vill jag säga att det naturligtvis är svårt att göra en total fördelning av ärendena. Som jag sade i mitt svar har ju invandrarverket haft en uttalad ambition att sprida uppdragen till ett större antal jurister med intresse för frågorna. Detta har medfört att somliga som har många ärenden sedan tidigare inte har kommit i fråga, men det är klart att det fortfarande finns många advokater som har många ärenden.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man försöker komma till rätta med problemet, och jag tycker att invandrarministern bör studera dagens artikel i Svenska Dagbladet beträffande antalet ärenden för vissa advokater. Jag anser alltså att man bör återgå till de regler som innebär att rättshjälpsnämnden utser juridiska ombud för asylsökande. Studerar man propositionen som låg till grund för lagändringen finner man att invandrarministern hyste betänkligheter att överlåta det hela på invandrarverket. Jag tror att kritiken från olika håll -- inte minst från Peter Nobel -- visar att det kanske inte var så lyckat med ändringen. Då man nu har samlat erfarenheter under ett och halvt år, tycker jag att man allvarligt bör överväga att återgå till de gamla reglerna. Det rör sig inte om någonting revolutionärt utan bara om en annan tillämpning. Invandrarverket skall alltså inte utse ombud.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilken bedömning regeringen gör av säkerheten för Arafattrogna palestinier i Libanon samt om regeringen tar tillräcklig hänsyn till Sveriges åtaganden enligt FNs tortyrkonvention när Bertil Måbrink har i sin fråga refererat delar av ett avvisningsärende där beslut har fattats av regeringen. Som Bertil Måbrink känner till är jag förhindrad att diskutera sakinnehållet i enskilda ärenden. Jag kan därför inte redogöra för vilka uppgifter som fanns i ärendet och som ledde till avvisningsbeslutet. Regeringen bevakar kontinuerligt händelserna i Libanon. Bedömningen av säkerheten för de olika grupperna som finns där, inkl. Arafattrogna palestinier, görs mot bakgrund av den situation som råder för dagen. Situationen för Arafattrogna palestinier i Libanon har under de senaste åren skiftat. Detta är en omständighet som vägs in vid bedömningen i det enskilda ärendet. Som svar på Bertil Måbrinks fråga angående regeringens hänsynstagande till FNs tortyrkonvention hänvisar jag till mitt svar på Gullan Lindblads fråga på samma tema. Utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder tillämpas såväl på Arafattrogna palestinier som på andra asylsökande. Det innebär att ingen avvisas om det finns grundad anledning att tro att personen skulle utsättas för tortyr. Jag anser därmed att regeringen tar hänsyn till landets åtaganden enligt FNs tortyrkonvention.

Herr talman! Det här är ju ett ärende som har varit föremål för överprövning, och hustrun har permanent uppehållstillstånd medan mannen inte har det. Han befinner sig här i landet, men det ansågs inte heller vid överprövningen vara tillräckligt skäl för honom att få stanna i Sverige, utan han skall åka tillbaka till Uganda och söka därifrån. Det är anledningen till min fråga i dag. Vad är det för vits med att människor skall resa till andra sidan av jordklotet i ett sådant här solklart fall?
Herr talman! Det måste vara något speciellt med det här ärendet, och vi kan kanske reda ut det efteråt, om Berith Eriksson visar mig uppgifterna i fallet.

Herr talman! Jag kan i och för sig förstå om de asylsökande kanske upplever att det hade blivit en bättre trovärdighet med en muntlig handläggning. Jag tror att många asylsökande upplever att de inte har kunnat få framlägga sin sak helt och hållet med mindre än att de själva har fått träffa handläggaren. Jag förstår att det finns en sådan psykologisk effekt. Jag vill ändå peka på att detta, som jag sade i mitt svar, inte får betyda att en avsaknad av muntlig handläggning innebär att vi åsidosätter rättssäkerheten. Jag redovisar vad invandrarverket har anfört som förklaring till att man inte mer har utnyttjat möjligheten till muntlig handläggning. Jag är säker på att man skulle ha gjort det, om man inte i den stora mängden av ärenden, som det varit så angeläget att klara i rimlig tid, och mot bakgrunden av den ständiga kritiken mot långa handläggningstider har bedömt att den muntliga handläggningen äventyrar möjligheten att få ned väntetiderna.

Herr talman! Återigen: Jag tror att det mycket väl skulle kunna fungera så i en normalsituation eller i vad som i det närmaste är en normalsituation. Men förutom att vi bestämde oss för att pressa väntetiderna för de ärenden som fanns före hösten 1989 har vi härtill lagt ytterligare 60 000 ärenden. Jag tror däremot inte i den situation som vi nu har haft, med asylsökande på ett stort antal förläggningar runt om i landet, att en muntlig handläggning hade kunnat bidra till att förkorta väntetiderna och ge en snabbare handläggning. Jag tror däremot att det blir möjligt när vi har de fasta förläggningarna och slussarna, i den organisation som vi genomfört med en decentralisering av invandrarverket och av handläggningen av ärendena.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att snabbt få in miljövänliga bränslen som t.ex. 1992. Genom att oljor som är baserade på vegetabiliska fetter är undantagna stimuleras satsningar på dessa. Sverige har också den 1 januari 1991 infört en miljöklassindelning av oljor. Klassindelningen syftar till en ökad användning av miljövänligare drivmedel. Miljöklassystemet för oljor har redan gett ett bra resultat. Utvecklingen med att ta fram från miljösynpunkt bättre bränslekvaliteter har väsentligt skyndats på. Därför har regeringen i miljöpropositionen En god livsmiljö, som för närvarande behandlas av riksdagen, föreslagit att miljöklassindelningen av dieseloljor ändras. Regeringens förslag innebär att gränsvärden införs för parametrarna polycykliska aromatiska kolväten, tändvillighet och densitet. De från utsläppssynpunkt viktigaste parametrarna är samtliga då omfattade av miljöklassindelningen. Regeringen föreslår även att svavelkravet skärps. Skattedifferensen mellan de olika miljöklasserna föreslås vara så stor att den utgör en pådrivande faktor för de skattskyldiga bolagen att inrikta produktionen på bättre bränslen i tillräckliga kvantiteter. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 Miljöklassindelningen av oljor kommer att innebära klara förbättringar vad gäller ärftliga effekter på människan. Regeringen har i miljöpropositionen även lagt fram en rad förslag för att förbättra luften i våra tätorter genom skärpta krav på lätta och tunga fordon. Regeringens förslag till indelning av nya fordon i miljöklasser i kombination med ekonomiska styrmedel behandlas för närvarande av skatteutskottet. Genom ett sådant system kan introduktionen av bilar med allt bättre miljöegenskaper stödjas smidigt och effektivt. Miljöklasssystemet kommer att ge betydande positiva miljö och hälsoeffekter. Regeringen avser dessutom att ändra vägtrafikkungörelsen så att det blir möjligt för kommunerna att föreskriva att endast sådana tunga dieseldrivna bussar och lastbilar som möter särskilda hårda avgaskrav skall tillåtas att trafikera delar av tätorter. Miljöklassystemet för nya fordon kan komma att bli ett viktigt stöd för kommunernas arbete för en bättre tätortsmiljö. Genom dessa åtgärder stimuleras framtagandet av mindre skadliga dieselbränslen. Regeringen följer utvecklingen på marknaden och utesluter inte att miljöklassindelningen i framtiden kan behöva omprövas med hänsyn till miljöegenskaperna hos nya oljor.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det speglar ju en positiv syn på de här frågorna, och jag tror att det är nödvändigt att vi har det. Trafiken står ju för mycket stora utsläpp av miljöfarliga produkter i vår miljö, och det är besvärligt inte minst för de stora tätorterna Stockholm, Göteborg och andra. Det är framför allt där som vi skulle behöva ha nya bränslen. Många cancerframkallande och ärftliga sjukdomar har sitt ursprung just i dessa avgaser och utsläpp. Det finns naturligtvis olika sätt att lösa detta problem, men det är inte bara i dessa sammanhang som utsläpp i trafiken är ett problem, utan det gäller också försurningen av våra skogar och egentligen av allt som växer i vårt land. Vi har också bekymmer med koldioxiden. De först nämnda problemen kan vi i varje fall hjälpligt lösa genom att förbättra reningen av befintliga bränslen, men dieselbränslena är ett större bekymmer än andra bränslen, eftersom de är svårare att rena. För att komma till rätta med problemen med koldioxiden har vi inga andra möjligheter än att byta till nya bränslen och att minska förbrukningen av de bränslen som vi har. Vi måste byta ut dem mot biobränslen, dvs. Nu säger miljöministern att den skatteomläggning som görs kommer att medföra att det blir mycket lättare att få fram de vegetabiliska oljorna. Jag undrar om ministern är villig att förstärka denna effekt genom att satsa ännu hårdare. Vi har ju en moms på energi som slår blint över hela fältet och som inte på något sätt är miljörelaterad. Det vore vettigt att lägga om den till att avse en beskattning enbart av de fossila bränslena, dvs. att den avskaffas för de miljövänliga bränslena.

Herr talman! I samband med jordbruksomställningen, energiomställningen och trafikomställningen -- som ju samordnas i tiden på ett lyckligt sätt -- satsas det nu stora resurser från samhällets sida på att stödja en sådan omställning. Jag har kunnat se många glädjande exempel på hur man praktiskt kommer igång med arbetet. T.ex. i Skaraborgs län, som inte är så långt från Lennart Brunanders hemtrakter, är det många bönder som deltar i projektet. Vi har också gått före när det gäller vegetabilisk olja. I Sverige är det i form av smörjolja i första steget, medan andra har valt i form av dieselolja. Det är inte en slump att vegetariska oljan har börjat användas i form av smörjolja i Sverige. Det har kommit fram som en viktig arbetsmiljöfråga av bl.a. skogsarbetarna. De har gjort en enastående fin pionjärinsats. Jag tror att vi kommer att få se en dynamisk utveckling på området.

Herr talman! Tyvärr har LRF inte något att tacka regeringen för just nu. Det kan vi diskutera vid något annat tillfälle. Visst, jag är alltid optimist. Jag tror att detta kommer att gå bra. Jag hoppas att Birgitta Dahl och regeringen är med på tåget när det går.

Herr talman! Föreliggande betänkande är till dels ett återremitterat ärende. Grunden till återremissen från förra året var en passus i regeringens s.k. krispaket, som gick ut på att grundlagsreformer skulle kunna medverka till att skapa handlingskraftiga regeringar. Det är ingalunda någonting nytt att sittande regeringar skyller på författningen för att få en ursäkt för sin bristande politiska kompetens. Det har hänt förut i Sverige, och det har hänt i många andra länder. Det är emellertid att göra det väl lätt för sig. När det däremot någon gång går bra för en regering, herr talman, har jag aldrig hört någon regering någonstans påstå att detta skulle vara författningens förtjänst. Då hävdar man att det beror på helt andra skäl, nämligen den egna förträffligheten. Herr talman! Det kan därför knappast finnas någon anledning att starta en grundlagsutredning på premissen att en regering har svårigheter och vill avreagera sig på författningen. Få saker har utretts så mycket i Sverige som författningsfrågor. Efter författningsutredningen 1954 har vi haft en lång rad såväl övergripande grundlagsutredningar, senast folkstyrelsekommittén, som utredningar på specialområden, t.ex. när det har gällt vallagen. Förvisso har vissa icke obetydliga framsteg gjorts sedan den nya regeringsformen antogs av riksdagen 1973. Tack vare rättighetsskyddsutredningen har vi fått ett utvidgat skydd för fri och rättigheterna i regeringsformen, och tack vare folkstyrelsekommittén ett förbättrat avsnitt om rikets styrelse i krig. Slutligen skall naturligtvis nämnas den nya yttrandefrihetsgrundlag som riksdagen i ett första beslut antog förra veckan. Jag nämner detta, herr talman, för att ändå peka på att det sker, och har skett, en hel del på författningsområdet och grundlagsområdet under det senaste decenniet. Det stora genombrottet, fyraåriga mandatperioder och skilda dagar för riksdags och kommunalval, har däremot låtit vänta på sig. I denna fråga, som i så många andra frågor, handlar det ytterst om att det finns starkt delade meningar inom socialdemokratin. Det är där knuten ligger. Allt tal om att frågan skulle ''utredas'' ytterligare är nära nog skrattretande. Knappast någon fråga har ju utretts så noga och så länge som just skilda valdagar och fyraåriga mandatperioder. Här behövs faktiskt inga nya utredningar för att klara av tekniska problem. Här handlar det i stället om att man bestämmer sig. De tre borgerliga partierna har här en klar linje. Om socialdemokratin vill ha snabba resultat är ingenting enklare. Det behöver vi i och för sig inte ha någon ny grundlagsutredning för. Nu kan det emellertid hävdas att det hör till god ton när man gör större författningsförändringar att frågan skall utredas. Nåja, gärna för mig. Men förutsättningen är då att det föreligger en klar avsiktsförklaring från socialdemokratins sida att man är för fyraåriga mandatperioder och skilda valdagar. Detta måste vara klart i direktiven till en ny författningsutredning. Jag anser, herr talman, att det är självklart att viktiga grundlagsförändringar skall ske i bred samstämmighet mellan partierna. Det är icke rimligt att ändra grundlagar med hjälp av hoppande majoriteter, eller ändra dem mellan de olika valtillfällena. Så bör det och skall det inte gå till. På grund av att socialdemokratin har delade meningar inom sig i denna fråga kan vi nu inte komma längre, såvitt jag kan bedöma. Men när vi har nått så långt att vi vet vad vi vill, kan man mycket väl tillsätta en ny grundlagsutredning. Ingenting tyder emellertid på att vi skulle vara där just nu. Därför är talet om en ny grundlagsutredning, hur lockande det än kan låta för politiker, statsvetare, ledarskribenter och andra, inte särskilt underbyggt om man önskar konkreta resultat. Däremot finns det ett antal frågor som i särskild ordning med fördel kan utredas, och det snabbt. Frågan om personval tränger sig på. Skall väljarna känna att de har en direkt möjlighet att påverka t.ex. riksdagens sammansättning, så är personval en självklar lösning. Jag tror, herr talman, att detta kommer att bli en stor fråga under 1990-talet, och jag tror inte att riksdagen kan undvika att flytta fram positionerna i detta avseende. Undan för undan har opinionen stärkts för personval. Jag yrkar bifall till reservation 9. En annan fråga är antalet ledamöter i riksdagen. Vi har i förhållande till folkmängden i Sverige en mycket stor riksdag. Den kan med fördel minskas, förslagsvis till 249 ledamöter. Det kommer ändå att vara en mycket stor riksdag i förhållande till antalet invånare i Sverige. Ytterligare en fråga gäller författningsdomstol. Också här har intresset ökat, och en intressant diskussion har på sistone kommit i gång, bl.a. tack vare det intresse för frågan som visats av rättsfonden. Här finns ett moderat krav om utredning i frågan, som skulle kunna göra att någonting äntligen hände konkret härvidlag. Jag vill också peka på vikten av att utlandssvenskarnas rösträtt grundlagsskyddas. Det är, herr talman, otillfredsställande att riksdagen genom beslut med enkel majoritet kan beröva en stor kategori svenskar deras rösträtt. Herr talman! Får jag avslutningsvis säga att fortsatta grundlagsreformer måste bygga på en bevarad proportionalitet. Vid det samtal som fördes med företrädare för statsrådsberedningen underströks detta klart från de borgerliga partierna. Det förekommer ständigt från socialdemokratins sida önskemål om att det största partiet skulle ges en inbyggd fördel genom att de facto tillförsäkras ett antal extra platser i riksdagen. Detta krav har avvisats, och jag är övertygad om att det kommer att avvisas också i framtiden, hur ofta det nuvarande regeringspartiet än återkommer till det. Möjligtvis kan socialdemokraternas nitälskan på detta område komma att avta i takt med publicerade opinionsundersökningar.

Herr talman! Vår grundlag är ju förhållandevis ny. Vi har dock ändrat den i betydelsefulla avseenden några gånger. Anders Björck gav en liten redovisning av en del av de förändringar som genomförts i den nya grundlagen. Jag tycker att det är så vi skall se på grundlagen. Den kan inte vara ett dokument som står sig för tid och evighet. Man måste vara beredd att ändra även på grundlagen när det finns goda skäl för det. Vi i centerpartiet har år efter år här i riksdagen lagt fylliga motioner i grundlagsfrågor. Där har vi tagit upp olika typer av problem som vi menar borde lösas inom grundlagens ram. Det har varit frågor av litet olika karaktär. En grupp har gällt de kontroverser om grundlagens rätta uttolkning som vi har haft här i riksdagen då och då. Vi tycker att det är mycket olyckligt att man tar en strid här i riksdagen i sådana frågor och sedan bara låter vågorna slå igen över den debatten. Man låter oklarheter om vad som egentligen kan vara grundlagens rätta innebörd kvarstå. Det enda riktiga är att vi tar oss samman, sätter oss ned och går igenom de bestämmelser som har befunnits vara oklara eller där oenighet har rått om tolkningen och ser till att vi får fram en lydelse som är klar och redig och som vi inte behöver tvista om. Man skall ju helst inte tvista om innehållet i grundlagen. Denna syn tangerar också vår syn på frågan om en författningsdomstol. Vi menar att man inte skall överlämna tolkningen av grundlagen till en författningsdomstol. Grundlagen skall i sig vara sådan att den inte behöver någon tolkning. Det tycker jag är en viktig princip. Den andra gruppen av frågor som vi har tagit upp i våra motioner gäller mera substantiella förändringar i grundlagens innehåll. De tidigare talarna har ju varit inne på flera av de frågorna. Det gäller de gamla stridsfrågorna om mandatperiodens längd -- en fyraårig mandatperiod --, personval och liknande. Jag tyckte det var hoppingivande när socialdemokraterna i höstas annonserade att de var intresserade av att diskutera grundlagen och av att tillsätta en ny grundlagsberedning. Det föranledde ju, som vi alla minns, återremiss av ett ärende som vi just höll på att behandla här i kammaren när socialdemokraternas utspel kom. Dessa förhoppningar upplöstes ganska snart i tomma intet efter de överläggningar som vi hade med företrädare för den socialdemokrateriska regeringen. Jag, som hade äran att delta i de här överläggningarna, är för min del mycket förvånad över det sätt på vilket de genomfördes. Jag frågar mig fortfarande vad som var det egentliga syftet med dessa överläggningar. Som jag uppfattade det, vid det sammanträde där jag deltog, fick vi inga bud från socialdemokratisk sida. Vi fick ingen redovisning av vad socialdemokraterna ville i grundlagsfrågan. Det var nästan en bisarr situation. Inbjudarna hade ingenting att bjuda på när det kom till kritan. Med den utgångspunkten var det ganska naturligt att det inte blev något av det här initiativet. Det tycker jag var synd. Det skulle vara mycket intressant om socialdemokraternas företrädare i debatten här kunde förklara vad som egentligen var syftet med det utspel som socialdemokraterna gjorde och de överläggningar som skulle ha förts. Det har sagts här tidigare att ett väsentligt inslag i den lilla programförklaring som fanns i det s.k. krispaketet var att man skulle ändra på valsystemet. Men inte heller där kom det något bud från socialdemokraterna, i varje fall inte till mig. Det hade varit intressant att äntligen få ett besked om vad socialdemokraterna tycker och tänker i den här frågan. Att man på något vis ville ändra valsystemet är helt klart. Att man ville ha någon typ av överrepresentation är också klart, men för vilka och på vilket sätt är fortfarande mycket dunkelt för mig. Det skulle vara intressant om konstitutionsutskottets ärade ordförande senare ville redovisa vad socialdemokraterna egentligen syftar till. Jag har, under alla de år jag suttit i riksdagen, varit en enträgen försvarare av det valsystem som vi har nu. Jag har också försvarat 4-procentsspärren. Jag tycker att den ligger ganska rätt. Vi kan aldrig organisera ett proportionellt valsystem så, att vi utesluter möjligheten att nya partier kommer in i den här församlingen. Det skulle vara ett antidemokratiskt drag av hög dignitet om vi gjorde detta. Det skulle inte heller vara tekniskt möjligt. Då skulle vi kanske få ha en spärr på 10 % eller något liknande. Inte heller det hjälper, att döma av aktuella opinionsundersökningar som har redovisats i Dagens Nyheter i dag. Tanken på att man inom det proportionella valsystemets ram skall kunna organisera en särskild favorisering av större partier är enligt mitt sätt att se orimlig. Jag har inte heller fått någon begriplig detaljerad beskrivning från socialdemokraterna av hur det skulle kunna gå till. Jag tror att vi alla till slut får vara överens om att det valsystem vi har nu har kommit för att stanna. Det får vi leva med. Alla tankar på att gå över till ett majoritetsvalssystem kan naturligtvis helt och hållet avskrivas. Man skall inte gå från ett mer avancerat demokratiskt system till ett valsystem som man visserligen fortfarande tillämpar i vissa delar av världen, men som är oerhört primitivt. Det finns i det här betänkandet en lång rad frågor som var och en skulle vara intressanta att tala mycket om, men det skall jag inte göra. Vi har diskuterat dem tidigare, och vi som sitter i denna kammare får tillfälle att återkomma till dem. Jag tror att de tränger sig på. Jag skulle vilja säga ett par ord om några av de frågor som är upptagna här. Jag tycker att folkomröstningsinstitutet behöver ses över. Vi har alla i minnet kontroverserna omkring folkomröstningen om kärnkraften och framför allt tolkningen av folkomröstningsresultatet. Det är inte tillfredsställande att ha ett folkomröstningsinstitut som ser ut på det här sättet. Vi borde, enligt min mening, få ett institut som ger klara utslag, ja eller nej. Det skall inte behöva ge upphov till några kontroverser om tolkningen efteråt. Utlandssvenskarnas rösträtt kan tyckas vara en liten fråga, men ur principsynpunkt tycker jag att den är viktig. Den nuvarande ordningen innebär ju att en viss grupp svenska medborgare har sin rösträtt garanterad endast i vallag och inte, som alla andra svenska medborgare, i grundlagen.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 Men jag skulle vilja be socialdemokraternas talesman att ge en rationellt begriplig förklaring till varför inte alla svenska medborgare skall ha sin rösträtt garanterad i grundlag. Varför? I den gamla frågan om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen har positionerna dess värre varit ganska låsta. Jag har upplevt det för min del så att många socialdemokrater runt om i landet är positiva till en förändring, ungefär på det sätt som vi skisserar i reservation 9 och i de motioner som reservationen bygger på. Folk ute i landstingen och kommunerna är missnöjda med att de aldrig får tillfälle att få sina gärningar ordentligt värderade utan kommer i skuggan av riksdagsvalen. Ur demokratisynpunkt skulle det naturligtvis vara en stor fördel, om man kunde lyfta fram de kommunala valen en särskild valdag. Det här kravet blir än starkare, tycker jag, om riksdagen kunde ta ställning för det förslag till länsdemokratireform som vi från centerpartiets sida länge har drivit. Det skulle ge landstingen en mera betydelsefull, övergripande position i länen. Nu har våra motioner i den frågan skjutits till hösten, vilket jag beklagar. De borde ha kommit med här, tycker jag. Det är ju viktiga grundlagsfrågor det gäller. Jag skulle vilja säga att här rör det på sig ute i landet. Det är likadant som när det gäller den gemensamma valdagen. I det län som jag kommer ifrån, Malmöhus län, har samtliga partier tagit ställning för en utbyggd länsdemokrati, dvs. att det folkvalda organet, landstinget, skall ta över huvudansvaret i regionen. Men här uppe i huvudkommunen finns det ännu så länge ingen resonans för det bland de i riksdagen representerade parterna, utom miljöpartiet, som har anslutit sig till vårt gamla krav här. Sedan är det ju flera olika moment som inte är så bra utredda men där det finns anledning till förändringar i grundlagen. Gamla kända frågor tillsammans med mindre begrundade problem motiverar enligt vår mening en ny grundlagsutredning. Jag beklagar djupt att vi inte fick en ny sådan utredning. Många olika saker behöver övervägas. Anders Björck har alldeles rätt i att en del är mycket väl utredda, men det kommer ju bara att underlätta en ny grundlagsutrednings arbete att det är på det sättet. Andra däremot är fortfarande i behov av en ordentlig genomlysning. Med detta, herr talman, ber jag också att få yrka bifall till reservation 22.